Fru talman! Jag vill passa på att gratulera Ewa Thalén Finné till posten som vice talman. Det är glädjande att se dig på den platsen. Tack också för tidigare gott samarbete här i riksdagen! Jag vill också tacka Cecilie Tenfjord-Toftby för interpellationen om hur jag och regeringen avser att satsa på tågsträckan Göteborg-Borås. Det är i stort sett samma fråga som Cecilie Tenfjord-Toftby ställde till mig för någon månad sedan, och mitt svar i dag är precis detsamma som då. Den 31 augusti 2017 överlämnade Trafikverket sitt förslag till ny nationell trafikslagsövergripande plan för perioden 2018-2029 till regeringen. Trafikverket föreslår i sitt planförslag att sträckan Göteborg-Landvetter-Borås ska vara en så kallad utpekad brist. Det är ett begrepp som Trafikverket använder för att uppmärksamma regeringen på att sträckan sannolikt kommer att behöva hanteras i samband med kommande revidering av nationell plan. Trafikverket anger att det, om regeringen ställer sig bakom förslaget, kommer att prioritera framtagandet av ett fördjupat underlag så att det kommer att finnas mer kunskap om bristerna och möjliga åtgärder vid nästa planeringsomgång. Mölnlycke-Bollebygd har som bekant utgått på grund av ett stort omtag. Trafikverkets förslag till nationell plan har nu gått ut på en bred remiss och kommer att beredas på sedvanligt sätt inom Regeringskansliet. Hur den slutliga planen kommer att se ut tar regeringen beslut om under våren 2018, och jag kan därför i dag inte uttala mig om enskilda objekt.

Fru talman! Jag vill tacka infrastrukturminister Tomas Eneroth för svaret som tyvärr inte säger så mycket. Han har helt rätt i att jag ställde samma fråga för en månad sedan, men det var en skriftlig fråga. Det här är en interpellation. Jag tycker att svenska folket borde få höra hur infrastrukturminister Tomas Eneroth argumenterar för sitt icke-svar. Nu har han alltså möjlighet att förtydliga sig. Som sagt, Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 har nyligen gått ut på remiss. Tyvärr har Trafikverket där utelämnat järnvägssatsningarna på sträckan Borås-Göteborg med etappstart Mölnlycke-Landvetter-Bollebygd som Alliansen initierade. Detta är olyckligt då det riskerar att slå mycket hårt mot Göteborgsregionen och södra Älvsborg. För att jobb och företag ska bli fler krävs en bra infrastruktur, det tror jag att vi alla är överens om. Arbetspendlingen mellan Borås och Göteborg är landets andra största pendlingssträcka. Varje år görs det 9 1⁄2 miljon pendlingsresor. Varje dygn passerar 1 400 bussar Delsjömotet. Hela Sverige ska leva med samma möjligheter till arbete, företagande och god välfärd. Därför bör den här sträckan prioriteras. Reaktionen på Trafikverkets förslag från politiker, organisationer och företag i Västsverige var rätt förkrossande. Ständigt katastrofläge, säger Västsvenska Handelskammaren. Oberoende av politisk färg hörs beskrivningar som: beklämmande, konstig logik, förslaget är undermåligt, anmärkningsvärt och genomuselt. Göteborg har återigen hamnat i strykklass när det gäller infrastruktursatsningar. Även från politiskt håll nämns ordet katastrofalt. Listan på upprörda citat från näringsliv och politiker kan göras lång. Att resurserna är begränsade och att prioriteringar behövs förstår även vi i väst. Men det framstår som mycket konstigt att Trafikverket i sin plan stryker nästan spadfärdiga projekt. Det är också uppenbart att Socialdemokraterna nu har en enorm svekdebatt framför sig. I december 2013 var nuvarande finansminister Magdalena Andersson på besök i Borås då hon lovade: "Vi kommer att föreslå en ökad satsning så att hela sträckan är färdigbyggd senast år 2030." Det löftet villkorades inte. Det var ett väldigt tydligt och förutsättningslöst löfte. Men anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth följande: Vad var finansminister Magdalena Anderssons löfte värt när hon utfärdade det i december 2013? Avser statsrådet och regeringen att satsa på tågsträckan Göteborg-Borås, och i så fall när?
Fru talman! Tack, Cecilie Tenfjord-Toftby, för interpellationen! Jag tror att alla känner till att Trafikverket är en myndighet som lägger fram sina föreslag utifrån de ramar som man har. Regeringen har inte tagit ställning, utan vi är nu i ett läge där vi med spänning ser fram emot remissinstanserna. Länsplaneupprättarna från hela landet kommer att träffas den 25 oktober för att tala om de regionala prioriteringarna. Vi kommer att ha en nationell hearing med näringslivets olika aktörer. Jag åker just nu land och rike runt för att samla in synpunkter inför regeringens ställningstagande nästa vår. För inte så länge sedan var jag i Västsverige, och jag har varit där i två omgångar. Jag har naturligtvis till och med åkt tåget mellan Borås och Göteborg, så jag är väl informerad av regionala politiker, Västsvenska Handelskammaren och näringslivsrepresentanter om det starka engagemanget för såväl sträckan mellan Göteborg och Borås som Göteborgs hamn och andra angelägna infrastruktursatsningar. Det som är viktigt från mitt politiska perspektiv är att jag, till skillnad från förra alliansregeringen, har 100 miljarder mer att hantera. Den här regeringen har valt att prioritera infrastruktursatsningar genom att öka ramen för dessa satsningar. Nu är det 622,5 miljarder plus 90 miljarder i trängselavgifter, medfinansiering och annat. Totalt finns det 712,5 miljarder till förfogande. Naturligtvis är det inte tillräckligt i förhållande till de önskemål som finns. De överstiger som vanligt vida existerande ramar. Så har det varit i alla tider. Men det är ingen tvekan om att vi nu har en regering som sätter investeringarna i första rummet. Det märks eftersom det nu, till skillnad från när vi hade en alliansregering, investeras i bostadsbyggande, i utbildning och i sådant som bygger landet starkt. Men naturligtvis ska alla förslag beredas grundligt i vanlig ordning. Min företrädare hade ambitionen att ramen för infrastrukturinvesteringar skulle fastställas genom överenskommelse med de borgerliga partierna. Men tyvärr blev det inte så. De borgerliga partierna ville inte ställa upp på den förhandlingen. Jag har under den här processen ändå sagt att jag gärna räcker ut en hand för att föra diskussionen både med allianspartierna och med näringslivet om de nödvändiga prioriteringar som vi kommer att behöva göra framöver. Det handlar naturligtvis om att göra sådant som är bra för Göteborgsregionen och Västsverige, men också det som är nationellt viktigt. Jag tycker för övrigt att hamnen är ett bra exempel på någonting som inte bara är viktigt för regionen, utan som är bra också för Sverige, Norge och norra Europa. Jag tänker lyssna på alla remissinstanser. Jag tänker föra en ordentlig diskussion om olika finansieringsalternativ och olika lösningar på de utmaningar som finns. Jag noterar också att Moderaterna i det här sammanhanget har gett lite olika besked. Frågan om höghastighetståg är också en del av den sträcka som vi talar om. Jag vill minnas att Anders Borg så sent som 2007 sa: "Vi har överinvesterat i järnvägar." Han var då landets finansminister. Lite senare sa han att om man satsar på Ostlänken och en höghastighetsbana skulle det vara "robust olönsamt". Sedan bytte man fot i Almedalen. Då presenterade Fredrik Reinfeldt Sverigebygget och sa att man nu skulle ha en restid på två timmar mellan Stockholm och Göteborg med höghastighetståg. Sedan landar man i den nuvarande ledningen med Ulf Kristersson. I Ekot sa han nej till höghastighetståg: "För det första riskerar det att bli orimligt dyrt. Vi pratar om flera hundra miljarder kronor." Vid er stämma nyligen sa ni att det är ett exempel på ett mycket olönsamt infrastrukturprojekt. Min fråga tillbaka är: Vad tycker Moderaterna efter stämmodiskussionerna? Är ni för eller emot ett sådant här projekt?
Fru talman! Tack för att statsrådet Tomas Eneroth låter mig berätta om den fantastiska stämma som vi har haft i helgen med väldigt många nya bra förslag till hur vi ska göra Sverige ännu bättre. När det gäller infrastruktur och järnväg var vi tydliga med att vi öppnar för alternativa finansieringsmöjligheter, med att vi vill satsa på våra stambanor och med att Göteborg-Borås är en viktig satsning. Jag vill gå tillbaka till min fråga till Tomas Eneroth. Omtag och utpekad brist är infrastrukturminister Tomas Eneroths svar till 1 miljon västsvenskar och företag. Vad betyder då en utpekad brist? Enligt Trafikverket ska det tolkas som att Göteborg-Landvetter-Borås ska var en så kallad utpekad brist. Det är ett begrepp som Trafikverket använder för att uppmärksamma regeringen på att den sannolikt kommer att behöva hanteras i samband med kommande revideringar av nationell plan. Sedan har Magdalena Andersson och även Tomas Eneroth åkt den här sträckan. Magdalena Andersson åkte redan 2013. Efter sin resa utfärdade hon ett löfte om att det senast 2030 ska finnas en ny järnväg mellan Borås och Göteborg. Den 3 mars 2015 lämnade Trafikverket en åtgärdsstudie som beskrev situationen på denna sträcka, vilka behov som finns och vad som bör göras. Behöver verkligen regeringen ytterligare ett besked från Trafikverket? Enligt Trafikverket självt är planeringen för Mölnlycke-Landvetter-Bollebygd snart klar; det här kan påbörjas inom kort om regeringen fattar ett beslut och pengar beviljas. Men då är vi återigen vid pudelns kärna: Finns den politiska viljan hos den rödgröna regeringen? Sedan 2013 har det varit snålt med positiva besked från den rödgröna regeringen för oss i Västsverige. Jag har själv varit kommunpolitiker i Borås innan jag kom in i riksdagen. Jag har varit med om att diskutera och planera för en ny järnväg mellan Borås och Göteborg. Samtliga Sjuhäradskommuner tillsammans med Göteborgsregionen har under snart 20 års tid varit engagerade i denna fråga. Att tro att vi nu upplever uttryck som "omtag" och "utpekad brist" som ett positivt besked, fru talman, är att gravt underskatta den upprördhet och frustration som finns hos oss. Jag förstår att jag inte kommer att få något mer konkret besked från infrastrukturminister Tomas Eneroth. Men jag vill ändå återigen ge honom möjlighet att förklara hur mycket substans som fanns i det löfte som nuvarande finansminister Magdalena Andersson, som faktiskt har ett avgörande ord när pengar ska beviljas, uttalade 2013. Vad är de orden värda i dag?
Fru talman! Till skillnad från under alliansregeringens tid, då jag ofta åkte till Västsverige som näringspolitisk talesperson, är det nu ganska stark tillväxt. Det investeras och byggs. Man har regionalt kommit överens om stora infrastrukturinvesteringar. Nog satsas det i Västsverige. Det märks en väsentlig skillnad jämfört med de år då Alliansen styrde. Under åtta års regeringstid kom man inte fram till några större byggnadsplaner för sträckan Göteborg-Borås. Sedan vill jag korrigera Cecilie Tenfjord-Toftby. Det är inte så att jag säger att "omtag" och "utpekad brist" är regeringens svar. Det är Trafikverkets svar. Som ledamot av Sveriges riksdag måste man kunna skilja på myndigheters förslag och regeringens förda politik. Myndigheten lägger fram förslag självständigt. Skulle jag i detta läge agera så som Cecilie Tenfjord-Toftby tycker skulle jag sannolikt hamna hos konstitutionsutskottet ganska snabbt, med tanke på den låga ribba som Moderaterna har lagt för KU-anmälningar. Dessutom skulle jag omedelbart göra fel om jag desavouerade alla de instanser som på allvar tar fram ordentliga remissvar. Jag har faktiskt respekt för alla de organisationer som nu tar fram remissvar på Trafikverkets förslag - vare sig det handlar om sträckor i Västsverige eller norra Sverige, vare sig det handlar om sjöfarten eller flyget. För mig är det viktigt att gå grundligt till väga, eftersom jag dessutom har 100 miljarder mer att förfoga över den här gången, när regeringen nu satsar så pass mycket som vi gör på infrastruktur. Jag tänker inte strunta i remissinstanserna. Tvärtom tänker jag fortsätta att resa runt i landet och ha bra dialog med kommun och regionpolitiker och näringslivsföreträdare. Jag upplever att jag haft mycket bra dialog, inte minst med västsvenska politiker. Men jag tänker inte föregripa remissinstanserna utan kommer att lyssna noga och sedan göra det som är den tuffa uppgiften för oss som politiker: att göra rätt prioriteringar. Vi ska prioritera det som ger nationell nytta och är viktigast för Sverige. Kan vi sedan hitta bättre eller vidare finansieringsmöjligheter? Jag har redan sagt att jag är beredd att vända på alla stenar. Men det besked som jag fick nu om att Moderaterna öppnar för alternativa finansieringsåtgärder var faktiskt en nyhet för mig. Jag har förstått på nuvarande partiledare att man inte har gjort det tidigare. Jag är lite nyfiken på att höra på vilket sätt Cecilie Tenfjord-Toftby tycker att man ska agera för att vidga finansieringsmöjligheterna. Det påverkar naturligtvis det offentlig-finansiella ramverket och det finanspolitiska ramverket. Men om Moderaterna har bra lösningar för finansieringsmodeller tycker jag att det är viktigt att vi lyssnar. Jag tror nämligen att de infrastrukturinvesteringar vi talar om framöver är så pass viktiga för Sverige och så pass strategiskt viktiga att det är bra om vi kan hitta breda överenskommelser. Även om regeringen själv förfogar över beslutet i nationell plan är hela mitt sätt att arbeta att se till att involvera fler i processen, just för att man ska se till att det blir en bred uppslutning. Låt oss föra diskussioner! Därför är jag extra nyfiken på att höra på vilket sätt Moderaterna nu öppnar för kompletterande finansieringslösningar.

Fru talman! Det är bra att det går bra för Sverige. Det är också bra att det sker regionala satsningar i Västsverige, där vi har ett moderatlett alliansstyre. Regeringen ska, som ministern säger, ta ställning till Trafikverkets utredning. Det är bra att man gör det grundligt. Jag räknar med att vi inte kommer att få några fler tomma vallöften från socialdemokratiska företrädare som åker runt i landet. Men fortfarande: Varför försvann en prioriterad sträcka som Borås-Göteborg? Trafikverket agerar inte i ett vakuum. Det uppfattar signaler och utspel från politiken och måste förhålla sig till det uppdrag som regeringen ger. Så här säger de själva: I det direktiv som regeringen gick ut med rymdes bara två sträckor, och där fanns inte Borås-Göteborg med. Det som kvarstår är tröstpriset - utpekad brist. Men vad är det värt? Jag vill återigen referera vad Trafikverket har sagt: Trots att sträckan mellan Borås och Göteborg pekas ut som brist finns det inget svar på om och när den kan börja byggas. Det är en fråga för politiken. Jag tycker att den rödgröna regeringen ska börja ta ansvar för sina löften. Har ni gett dem så har ni gett dem. Självklart handlar det om finansieringen, och jag utgår från att infrastrukturminister Tomas Eneroth kommer att ha kontakt med våra företrädare i trafikutskottet och diskutera frågan. Att vi har en fungerande infrastruktur är viktigt inte bara för de 9 1⁄2 miljoner pendlingsresorna och de 930 000 personer som bor i Västsverige, utan även för företagande, tillväxt, jobb och välfärd. Magdalena Anderssons löfte om att detta ska vara klart senast 2030 känns alltmer avlägset. Därför vill jag avslutningsvis fråga: Ser infrastrukturminister Tomas Eneroth behovet av en modern järnväg i Västsverige, och kommer infrastrukturministern att jobba för att detta - gärna under vår livstid - ska bli verklighet?
Fru talman! Jag ser verkligen behovet av större investeringar i järnväg. Jag noterar att Trafikverkets förslag är 75 procent järnvägsinvesteringar. Skälet är enkelt. Vi är underinvesterade. Under väldigt lång tid hade vi en regering som prioriterade skattesänkningar för privat konsumtion i stället för investeringar i det som bygger landet stort, bland annat infrastruktur men också bostadsbyggande och utbildning. Det är klart att jag gärna ser att det byggs mer järnväg, och det kommer att byggas väldigt mycket mer järnväg. När det gäller vallöften tror jag att även Cecilie Tenfjord-Toftby ska vara lite försiktig. Fredrik Reinfeldt, som ändå var statsminister och partiledare för Moderaterna, utlovade ett Sverigebygge med höghastighetståg som skulle gå mellan Stockholm och Göteborg på två timmar. Det tog inte lång tid i opposition innan den nya moderata ledningen gav helt andra besked. Det är uppenbarligen så att det inte bara är på migrationspolitikens och arbetsrättens utan även på infrastrukturpolitikens område som Moderaterna nu svänger 180 grader. Jag har bjudit in mig till trafikutskottet för att träffa hela utskottet och naturligtvis sedan också prata bilateralt med framför allt allianspartiernas företrädare. Jag tänker inte ha någon dialog med Sverigedemokraterna i detta sammanhang. Även om vi kan tycka lite olika - det ligger i sakens natur att Cecilie Tenfjord-Toftby i detta läge vill dramatisera Trafikverkets förslag - tycker jag ändå att politiken och de långsiktiga investeringar vi står inför är lite för viktiga för att bara bli en kortsiktig partitaktisk debatt inför en valrörelse. Jag tror att det är viktigt att vi kan hitta ett nationellt handslag för de långsiktiga infrastrukturinvesteringarna, och det hoppas jag verkligen att vi ska kunna göra brett över partigränserna.